Fru talman! Jag skall inte fortsätta med detta om skafferiet. Men vi har ansträngt våra hjärnor för att se vilka möjliga lösningar på dessa grundläggande frågor vi skulle kunna hitta. Vi har radat dem på varandra, vi har undersökt vad som finns i andra länders författningar, vi har gått bakåt i historien. Det kan ju tänkas att det kommer ytterligare innovationer — jag vill inte utesluta det. Men jag är litet skeptisk, eftersom det här gäller frågor som vi har diskuterat fram och tillbaka så förfärligt mycket. Sedan säger Hilding Johansson att jag inte har svarat på frågan om folkomröstning. Jag har yrkat bifall till reservationen, där vi kräver en utredning om hur vi skall kunna få ett folkomröstningsinstitut som inte har alla dess brister som det nuvarande är behäftat med. Hilding Johansson argumenterar som om vi inte skulle ha några folkomröstningar. Vi kan naturligtvis ha olika uppfattningar om huruvida vi skall ha ett folkomröstningsinstitut eller ej. Men nu har vi det, och vi får den ena folkomröstningen efter den andra — kanske en om löntagarfonderna, som jag nyss nämnde. Då tycker jag att det är vår skyldighet här i riksdagen att se till att detta institut är så utformat att det kan hanteras. När det gäller svaga regeringar osv. tycks Hilding Johansson mena att det är en fråga om majoritetsregeringar kontra minoritetsregeringar. Men han var själv inne på tanken att det förhållandet att man har en majoritetsregeringinte utan vidare innebär att det är en väl sammanhållen regering. Samma sak gäller faktiskt även om det är en regering som är sammansatt av ett enda parti — det kan vi se runt om i världen. Det är många faktorer som här spelar in, Påståendet att de regeringar som har suttit nu, sedan socialdemokraterna tappade makten, skulle vara svagare än tidigare socialdemokratiska regeringar har inget som helst stöd i verkligheten. Det är bara ett propagandatrick ifrån socialdemokraternas sida att ständigt påstå detta. Johansson är något plötsligt påkommet. Det är det inte alls. Jag väckte min Nr 29 första motion om detta 1973, tror jag. Sedan är det så, i det system som vi alla Onsdagen den är inne i, att sådana här förslag lämpas över till en kommande utredning eller 18 november 1981 att man säger att det redan finns en utredning. Vid det aktuella tillfället var det den s.k. budgetutredningen. Grundlagberedningen var också redan på sin tid inne på de tankegångar som jag redovisat här och som finns i reservationen. Man ville från grundlagberedningens sida, när omläggningen av riksdagsåret genomfördes, att reformen skulle bli sammanhållen och fullföljd. Men så har det inte blivit. Vad jag och vi som har reserverat oss eftersträvar är helt enkelt att vi skall se till att de goda intentioner som fanns från början i den här viktiga frågan verkligen fullföljs.

Fru talman! Jag lyssnade med stort intresse till Hilding Johansson, som jag brukar göra när han talar i grundlagsfrågor. Den här gången fick vi reda på att två av de fyra senaste regeringarna har varit minoritetsregeringar. Ja, det är värre än så, Hilding Johansson. Tre av de fem senaste har varit minoritetsregeringar. Men jag är inte riktigt säker på vad den uppgiften hade här att göra, i anledning av detta betänkande. På något sätt var detta en utgångspunkt för att Hilding Johansson ville återinföra den gamla propositionsordningen beträffande grundlagsfrågor och att föreskriften om att en proposition skall komma minst tio månader före ett val skall tas bort. Det var den tiden som skulle vara orsak till att det inte hade gått att komma fram med något förslag från grundlagskommittén. Med utmärkt logik sade Hilding Johansson att om vi hade haft en förlängd mandatperiod skulle det inte ha hjälpt, eftersom det bara skulle ha inneburit en förlängning med ett år — det är tiomånadersgränsen som är den stora boven i dramat. Eftersom propositioner annars skall avlämnas före mars månads utgång innebär bestämmelsen i praktiken att man har tidigarelagt tidpunkten från mars till mitten av november. Om jag räknar någorlunda rätt blir det fyra och en halv månads skillnad i stället för tio månaders skillnad, som Hilding Johansson lät påskina. En förlängd mandatperiod skulle däremot ge tolv månader ytterligare — eventuellt minus dessa fyra och en halv, men det skulle ändå bli en reell förlängning. Dessutom skulle det ha den lilla fördelen att det ger riksdagen ordentlig arbetsro — vi skulle hinna få fram mycket. Vi vet alla hur lång tid det tar från det att riksdagen vill ha en förändring på något område till dess att förändringen kan genomföras. Vi skriver till regeringen, regeringen tillsätter en utredning, utredningen arbetar, det kommer ett betänkande, betänkandet skall ut på remiss, det skall skrivas en proposition i departementet som sedan skickas över till riksdagen, där det beslutas. Detta går inte särskilt fort — ibland kan även fyra år vara en relativt kort tid i detta sammanhang. Men, fru talman, det var inte detta jag i första hand skulle uppehålla mig vid. Jag skulle säga några ord om vårt valsystem. 55 Vi har på papperet ett av de friaste valsystemen i världen. Vi har fri nomineringsrätt. Vem som helst kan skriva en valsedel. Har man bara en på förhand registrerad partibeteckning godkänns valsedeln, och sedan kan man sätta dit vilka namn man vill — gärna sitt eget, om man har lust. Vi har fullständiga möjligheter att stryka det namn vi vill stryka på valsedlarna. Detta leder i praktiken till att väljarna har mycket litet att säga när det gäller vilka personer det är som de får välja. De personer väljs som partierna har nominerat. De listor som partiinstanserna har uppställt är vad väljarna i praktiken har att följa. Personvalsoch valkretsutredningen visade i sitt betänkande på ett system med ökat personval inom ett proportionellt valsystem. Det skulle väl stärka demokratin i hög utsträckning om väljarna fick chansen att förutom parti även rösta på den person inom partiet som de anser skall representera dem och som anses bäst motsvara förtroendet. Vi i folkpartiet vill att regeringen skall ta initiativ till överläggningar mellan partierna i syfte att nå fram till en personvalsreform med personvalsoch valkretsutredningens förslag som grund. Om de partier som stod bakom utredningen i denna fråga skulle ställa sig bakom vårt krav nu skulle det bli en mycket stor majoritet här i kammaren som skulle sluta upp bakom reservation 5. Jag hoppas att så är fallet, och att man inte tycker att det här blivit så gammalt och dammigt att vi skall glömma allt vad personval heter. Tvärtom, anser folkpartiet, finns det stor anledning att gå vidare med denna fråga och försöka att nå fram till ett resultat. En annan valfråga finns med i betänkandet, och den har redan berörts av tidigare debattörer. Det gäller reservation 4 där socialdemokraterna, också med hänvisning till personvalsoch valkretsutredningen, vill att effekterna av en minskad storlek på valkretsarna skall analyseras. I bakgrunden har socialdemokraterna sin önskan att det största partiet skall gynnas. Om man läser motionen och lägger ihop de fakta som står där kan man inte komma fram till någonting annat. Det är alltså inte omsorg om demokratin utan om socialdemokratin som har lett reservanterna i denna fråga. Det är onekligen ganska trist. Fru talman! Jag behöver inte gå in på frågan om riksdagens arbetsformer. Jag nöjer mig med att hänvisa till det Bertil Fiskesjö hade att säga. Vill vi inte göra något radikalt åt själva grunden för de arbetsmässiga problem vi har kan vi gärna hålla på med små delreformer, men vi skall inte tro att det gör någon större skillnad. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5 och 7.

Fru talman! Jag kan bara konstatera att antingen vill man försöka åstadkomma mer av personval i vårt valsystem, och då är man beredd att diskutera det oavsett i vilken kalandervecka det skulle råka infalla, eller också vill man det inte, och då är man i stort sett inte beredd att diskutera ett sådant system under några förhållanden. Sedan kan jag konstatera att Hilding Johansson inte tycker om det skydd vi har mot — om jag får uttrycka det så — hastiga idéer i grundlagsfrågor. Hans argument är att det finns en tidsgräns. Vad jag försökte säga i mitt huvudanförande var att det fanns en tidsgräns redan i det gamla systemet liksom i det system som Hilding Johansson nu förordar. Skillnaden är en tid på ca fyra och en halv månader. Det anser Hilding Johansson vara det stora och avgörande, medan han helt avvisar förslaget om en förlängning av mandatperioden med ett år som betydelselöst i sammanhanget. Jag efterlyser en viss logik i resonemanget.

Fru talman! Med samma argument som Hilding Johansson använde kan jag säga att om man fick litet mer tid på sig, skulle man bara ta ännu längre tid på sig och hamna i samma tidsnöd.

Fru talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 10, som vi nu behandlar, tas ett flertal frågor upp. Jag skall uppehålla mig vid två frågor. Den ena gäller övergång till republikanskt statsskick i Sverige, och den andra gäller spärrarna vid allmänna val. Jag skall börja med vår gamla bekant från många års debatter här i kammaren: övergång till republik i Sverige. I motionen 1980/81:342 tar vi återigen upp denna fråga. Vi yrkar att riksdagen beslutar att som vilande anta den ändring i regeringsformen som fordras för att den nyvalda riksdagen efter 1982 års val skall kunna anta denna lagändring slutligt och få den i kraft från den 1 januari 1983. Förslag till erforderlig lagtext finns anknutet till motionsyrkandet. Konstitutionsutskottet yrkar avslag på motionen med motivering att motionsyrkanden av liknande innebörd, som det sägs, avvisats vid tidigare riksmöten. Som jag redan sagt är kravet på republik en gammal bekant från vpk. Vår grundläggande argumentering finns i motionen, den har framförts här i kammaren vid ett stort antal tillfällen och det finns därför inte anledning att här göra någon särskilt lång plädering. Varje stat har ju någon form av statschef, som i sin person representerar resp. stat inåt och utåt. Statschefen kan vara en kung — en uppgift som man föds till — och det kan vara någon form av president — en uppgift som man väljs till. Statschefen, vare sig han/hon är kung eller president, kan ha en stark eller svag ställning politiskt. I Sverige är statschefens ställning numera svag, men så har det inte alltid varit, och vi kan ju inte garantera att inte kungamakten kan komma att utnyttjas för reaktionära syften i framtiden. Utvecklingen i världen har ju under detta sekel gått från kungadöme till republik, från statschefer som fötts till sina ställningar till statschefer som valts och som kan ställas till politiskt ansvar. I Sverige finns det två partier som i princip förordar republik. Det är socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna.

Vi har ansett, och anser fortfarande, att den inte hör hemmai en modern demokrati. Vi ser kungadömet, även då det inte har någon formell politisk makt, som en feodal kvarleva, som bör försvinna. Därför denna envishet i motionerande i republikfrågan. Vi dristar oss att tro att Sverige kan klara sig utmärkt utan kung och hovhållning. Vi vill knyta de representativa funktionerna till ordföranden i Nr 29 riksdagen, talmannen. Någon kostsam hovhållning kring honom torde inte Onsdagen den behövas, varför detta arrangemang torde bli billigare för statskassan. Det 18 november 1981 sägs ju ibland att folket, kanske i synnerlig grad under svåra tider, behöver skådespel och bröd. Ett väsentligt skådespel skulle här vara glansen kring kung och hov. Jag vill inte förneka att det kanske behövs skådespel och en viss glans. Men jag dristar mig återigen att tro att denna effekt kan nås på ett betydligt mera progressivt sätt genom en ökad satsning på våra kulturarbetare och våra folkrörelser, som genom sina framträdanden skulle kunna på ett glansfullt sätt påminna oss om vårt arbetande folks historia och tänkbara framtider. Till sådant skulle det kunna bli pengar över genom en reform av det slag vi föreslår — och kanske t.o.m. till litet mera bröd åt behövande bland de utslagna i samhället. Slutligen, fru talman, en kommentar till vad Bertil Fiskesjö sade på denna punkt — utskottets företrädare har ju redan varit uppe i debatten. Bertil Fiskesjö sade att republikfrågan inte längre känns särskilt angelägen - den är passé, sade han. Han trodde också att en överväldigande folkmajoritet vill ha monarkin kvar. Det är möjligt att det fortfarande är så. I vår successionsordning tänker man sig att den situationen kan uppstå att kungahuset i Sverige skulle kunna utslockna, som man säger. Vi är så envisa med att driva den här frågan därför att vi anser att det i grunden riktiga kravet på ett republikanskt statsskick inte får utslockna. Det tror vi är principiellt riktigt, och därför står vi fast vid det, på grundval av de argument som anförs i vår motion och som jag här delvis har framfört. Fru talman! Jag är väl medveten om att frågan om införande av republik och avskaffande av monarkin inte är den stora centrala frågan i dessa kristider. Men vi ser den som en viktig principiell demokratifråga, och skall den någon gång komma till lösning kan den inte få ligga i det ideologiska idet hur länge som helst. Steg måste tas mot det feodala kungadömets avskaffande också här i landet. Går det lätt att ordna andra jobb åt statssekreterare och höga politiker, bör det väl också gå att göra det åt en kung, t.o.m. utan att AMS behöver inkopplas. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till motionen 1980/81:342. Jag övergår därmed till att behandla nästa motion i det nu förevarande betänkande från konstitutionsutskottet. Det gäller motionen 1980/81:221 om avskaffande av spärregler vid val till riksdag och landsting. Vi yrkar att riksdagen hos regeringen hemställer om utredning rörande slopande av gällande system med spärrar vid val till riksdag och landsting. På detta yrkar utskottet avslag med den motivering som man anfört vid föregående riksmöte. Efter grundligt utredande, övervägande och kompromissande enades man i slutet på 1960-talet om enkammarreformen. Det första valet efter dessa grundlagsregler ägde rum 1970. Fram till nu har vi genomfört fyra val enligt denna lag, och nästa år kommer den femte enkammarriksdagen att väljas. Det finns sålunda i dag drygt ett årtiondes erfarenhet av reformens 2 verkningar. Vi har för vår del bedömt reformen som positiv. Vår grundläggande inställning, efter snart elva år, är att det inte finns anledning att göra några större ändringar i gällande ordning. På en punkt har vi från vpk emellertid hela tiden haft en annan mening. Vi har varit motståndare till 4-procentsspärren. I princip har vi ansett att det inte borde finnas någon spärr alls. Vi har emellertid ett mycket stillsamt krav denna gång. Vi kräver bara att frågan om 4-procentsspärren utreds. Vi ligger kvar på vår principiella ståndpunkt, men i kravet på utredning kan ju ligga att spärren skulle kunna sänkas om det inte går att uppnå enighet om att spärren helt skall tas bort. Vid riksdagsvalet år 1979 hade så mycket som 219 000 röster och 14 mandat kunnat gå förlorade, om det gått maximalt illa. En sådan effekt tycker vi inte är rimlig. En väljaropinion på låt oss säga 100 000 röster i landet måste rimligen få komma till uttryck i form av riksdagsmandat. Om man inte anser sig helt kunna slopa spärren vid landstingsvalen bör den nu gällande spärren på 3 26 justeras till en lägre nivå. Här är det ju också vanligare att det förekommer lokala opinioner. I de primärkommunala valen ligger, genom effekter från valkretsindelningen, spärren ofta högre än i landstingsvalen. Här borde det ske en harmonisering av lagstiftningen. Vi har ju numera en gemensam kommunallag för primärkommuner och landsting, men vallagarna skiljer sig. Utskottets motivering för att avstyrka kravet på en utredning av spärrarna vid valen är den gamla vanliga. Man fruktar uppkomsten av en mängd småpartier som skulle bli representerade i riksdag och landsting. Dessa, menar man, skulle kunna lamslå den politiska handlingskraften. Jag tror att dessa farhågor är överdrivna. Accepterar man den representativa demokratin fullt ut kan man inte acceptera den höga spärr som vi nu har. Vi menar att de nu etablerade riksdagspartierna måste söka hävda sina ställningar genom den politik de för och inte genom konstitutionella valspärrar. Bertil Fiskesjö sade att det finns risker med att ta bort spärrarna till riksdagen —-småpartier kunde få, som han uttryckte det, ett oproportionerligt stort inflytande. Som ett varnande exempel pekade han på Danmark, där man har fler partier än vi har i Sverige. Jag tror inte på dessa farhågor. Om man har för många partier i Danmark, varför har man då ingen debatt där om att ändra systemet och varför har man inte redan ändrat det? Tror inte Bertil Fiskesjö att de nu befintliga riksdagspartierna kan hävda sig som partier om vi har en lägre spärr? I så fall tror han inte på sin politik och sitt partis trovärdighet. Bertil Fiskesjös parti och folkpartiet var ju nära att göra en fusion för några år sedan. Om den fusionen hade blivit av hade det nu funnits ett riksdagsparti mindre. Jag tror som sagt att riskerna är väsentligt överdrivna, och jag står fast vid den argumentering som vi har haft i många år och som jag nu återigen har framfört. Slutligen en rent formell sak beträffande Bertil Fiskesjös anförande tidigare om folkomröstningsinstitutet. Om jag hörde rätt sade han att linje 1 och 3 föll i varandras armar efter folkomröstningen. Det är säkert en ren Fru talman! Med hänvisning till många års argumentering i denna fråga 18 november 1981 avstår jag från ytterligare argumentering och yrkar bifall till motion
Fru talman! Det kan ju tänkas att jag sade fel. I mitt manuskript står faktiskt linje 1 och linje 2, och jag tycker mig minnas att jag också sade det. Vi vet bägge två att det var dessa båda linjer som fann varandra, när folkomröstningen väl var över, även om de sökte ge de röstande ett sken av att linjerna företrädde olika meningar. Det var den gamla taktiken att söndra för att härska. Det inträffade visar, som jag sade i mitt huvudanförande, på en av de grundläggande bristerna i det folkomröstningssystem som majoriteten inte tycks vilja vara med om att reformera. I vad gäller de båda huvudfrågor som Per Israelsson tog upp behandlade jag dem ganska utförligt i mitt inledningsanförande, och de argument som jag anförde står naturligtvis fast. I monarkifrågan har vänsterpartiet kommunisterna ett direkt lagförslag. Det skulle alltså innebära ett första beslut om att avskaffa monarkin, ifall riksdagen följde vpk:s förslag. Jag föreställer mig att ganska många medborgare skulle undra vad vi har för oss här, om det plötsligt meddelades att vi hade fattat ett sådant beslut. Som jag sade i mitt huvudanförande, är monarkin i nuvarande utformning säkerligen ganska populär bland folkets breda lager. Det råd jag ger Per Israelsson, om han vill fortsätta i denna fråga, är att snarare än motionera i riksdagen propagera för sina åsikter hos befolkningen, även om jag inte tror att framgångarna kommer att bli stora därvidlag. Så till 4-procentsspärren. Med Danmark som exempel redovisade jag vilka följder man kan få för partistrukturen i riksdagen redan vid en spärr på 2 90. Tar man bort spärren helt och hållet, kan effekten bli ännu värre. Man har haft, om jag inte missminner mig, upp till tolv partier i det danska folketinget, och nu senast hade man alltså tio. Holland har ingen partispärr alls. Vid ett tillfälle, när konstitutionsutskottet besökte Holland, hade man där fjorton partier i den nedre kammaren. Det tog över sex månader att få samman en regering. Det är utan tvivel så att det finns ett samband mellan valsystemets utformning och antalet partier i representationen. Med tanke på representationens funktionsduglighet är det alltså viktigt och riktigt att ha en spärr, och det tror jag att det är också ur demokratins synpunkt. Det är klart att demokratin minskar i anseende om den lagstiftande församlingen inte kan arbeta någorlunda effektivt. Det är alltså en ganska viktig fråga i ett helhetsperspektiv.

Fru talman! Vi har våra positioner, och vi lär väl inte ändra på varandra i den här debatten. Bertil Fiskesjö sade att vpk har ett lagförslag, och om riksdagen nu fattar ett första beslut, som blir vilande, skulle folk ute i landet undra vad vi sysslar med här. Ja, det tror jag nog att folk skulle göra. Grundlagen garanterar att det sker ett val, innan den vilande frågan tas upp på nytt, och det är inte säkert att ett beslut i enlighet med vårt förslag här i dag skulle bli konfirmerat efter nästa val. I grundlagens föreskrift att det skall vara två beslut med val emellan ligger ju en säkerhet. Att folk undrar vad vi sysslar med skulle säkert vara bra, för då fick vi en debatt om monarkin, vilket vi inte har haft på ett bra tag. Sedan var det partispärren. Bertil Fiskesjö varnade på nytt och förde in ytterligare ett land i diskussionen, nämligen Holland. Där finns det 14 partier, osv. Nu tror jag inte att det går att göra mekaniska jämförelser mellan Sverige och Holland eller Danmark. Det är dock skilda länder som ser väldigt olika ut, och det lär inte vara helt och hållet vetenskapligt bevisat att splittringen beror bara på att det i Danmark finns en lägre spärr och i Holland ingen alls. I så fall skulle man belägga att det är på det viset. Jag sade också i mitt anförande att ett första steg — åminstone som vi tycker — från den orimligt höga spärr vi nu har, om man inte kan enas om att helt ta bort den, vore att sätta den lägre. I landstingsvalet har man accepterat en spärr vid 3 90. Det är något rimligare än den vid 4 90 som vi nu har, även om jag tycker att också den ligger något högt. Fru talman! Jag håller fortfarande fast vid min argumentation och vid de yrkanden som jag tidigare har yrkat bifall till.

Fru talman! Från den romerska tiden brukar ofta citeras ett uttalande av en dåtida senator, Cato, vilken slutade alla sina anföranden på följande sätt: ”Praeterea censeo Chartaginem delendam esse”. ”För övrigt föreslår jag att Kartago skall förstöras.” I och för sig är upprepningen inte en ovanlig metod för opinionsbildare som anser sig ha en bra sak att kämpa för men vet med sig att de har att övertyga en motsträvig opinion. Den motion om översyn av reglerna om riksdagsval som behandlas som en detalj i det här betänkandet väckte Arne Gadd och jag under den allmänna motionstiden. Den utgör för min del en upprepning av många gånger tidigare framförda argument mot vad jag har kallat den proportionella sjukan och för ett valsystem som gynnar majoritetsbildningen i riksdagen. Mitt jungfrutal i andra kammaren 1969 handlade därom, och jag har sedan återkommit med något av en papegojas envishet — för att citera en av mina mest oförsonliga debattmotståndare. Professor Olof Ruin utgav 1968 en avhandling, som han kallade Mellan samlingsregering och tvåpartisystem och som handlade om den svenska regeringsfrågan under perioden 1945-1960. Olof Ruin påpekar att i vår Nr 29 demokrati finns drag av det brittiska tvåpartisystemet. Det ”engelska” draget ligger i partistrukturen, skriver han. Det tvåpartimässiga framträder i det förhållandet att socialdemokraterna under den av Ruin undersökta perioden ständigt haft en andel av valmanskåren mellan 44 och 48 26 och därför har kunnat framträda med anspråk på att kunna presentera ett eget regeringsalternativ. Vad gäller de övriga partierna har kommunisterna en särställning. De tre borgerliga partierna hade 1945-1960 ännu inte samarbetat i regeringsställning, men de hade uppträtt i kartell i flertalet valkretsar fram till andrakammarvalet 1952, då bildande av sådana karteller förbjöds. Vid promulgeringen av grundlagsförslaget 1969, som jag då stödde som en kompromissprodukt, påpekade jag i andrakammaredebatten att det fanns en uppenbar risk att det riksproportionella valsättet skulle permanenta en minoritetsparlamentarism här i landet. Jag vill här anknyta till meningsskiftet tidigare mellan Bertil Fiskesjö och Per Israelsson. I sitt senaste anförande sade Bertil Fiskesjö: Demokratin minskar i anseende, om den inte kan fungera effektivt. Det är viktigt att komma ihåg om man — så fattade jag honom — ser valsystemet i ett parlamentariskt helhetssammanhang. Omtanken om det parlamentariska systemets funktionsduglighet fanns alltså i Bertil Fiskesjös anförande, när han polemiserade mot vpk-kravet på att slopa 4-procentsspärren. Han nämnde Danmark som exempel på ett land där partisplittring försvagat statsmakternas handlingskraft. Däremot tycktes han inte känna någon som helst oro över den parlamentariska utvecklingen i vårt eget land under 1970-talet. Det tycker jag vittnar om en betänklig okänslighet för den folkopinion som i dag anser sig uppleva regeringsmaktens förfall. Vi har nu facit över utvecklingen efter fyra val under 1970-talet. År 1970 fick vi en minoritetsregering som var relativt stark, därför att de borgerliga partierna befann sig i minoritet och vpk inte gärna kunde medverka till en borgerlig regering. 1973 års val innebar den verkliga chocken för svensk parlamentarism i och med jämviktsriksdagen, vars fasor utmärkt illustrerades av Ströyers teckning i Dagens Nyheter av en riksdagsman i denna talarstol sägande: ”Herr talman! Ärade tombola!” År 1976 kom så regeringsskiftet. Den tillträdande trepartiregeringen hade formellt en klar majoritet. Men de tre partierna hade inte uppträtt som ett block i valrörelsen inför väljarna. Det bäddade för en splittringsparlamentarism, som sprängde sönder regeringen och gav oss vid mandatperiodens slut en minoritetsregering. Den var en repris på 1920-talets liberala tuvhopparregeringar. Den enda skillnaden var att Ola Ullstens ministär 1978-1979 var än svagare än C. G. Ekmans minoritetsregeringar för mer än 50 år sedan. Efter 1979 års val bildades en ny borgerlig trepartiregering. Den hade en enda rösts övervikt i förhållande till oppositionen. En sådan regering kan till nöds fungera om de tre partierna har en nära samsyn i väsentliga frågor. Att så inte var fallet med Thorbjörn Fälldins andra regering framgick av att den i våras föll med dunder och brak i skattefrågan. Att verkningarna av det fallet fortfarande kvarstår behöver man bara läsa om i protokollet från höstens ekonomiska debatts obehagliga och personfixerade gräl mellan Gösta Bohman och Ola Ullsten för att förstå. Jag anser mig därför sannspådd. Det är, som Arne Gadd och jag skriver i vår motion, inte för mycket sagt att den svenska parlamentarismen, sedan den 1968-1970 äntligen blivit grundlagsfäst, kommit in i en krispunkt. Efter drygt 40 år av en närmast majoritetsparlamentarisk situation sedan början av 1930-talet har de senaste 10 åren präglats av minoritetsregeringar eller av majoritetsregeringar som, på grund av inre splittring, i praktiken fungerat som om de inte haft majoritet i riksdagen. Det finns i det avseendet lika stort skäl att i dag som på 1920-talet tala om regeringsmaktens förfall. Det är så mycket olyckligare som gigantiska problem måste lösas av statsmakterna. Bertil Fiskesjös uttalande nyss, att det skulle vara politisk propaganda och inte sakligt berättigat att hävda att regeringsmakten försvagats, är för mig häpnadsväckande mot bakgrund av den utvecklingen. Då kanske någon frågar vad valsystemet har med detta att göra. Mitt svar är att ett parlamentariskt statsskick i teknisk mening bäst fungerar i kombination med ett tvåpartisystem, dvs. med majoritetsval. För den debatt som måste föras om valsättet, har vi tidigare begärt att studier om olika typer av majoritetsvalsystem skall bedrivas. Det kravet bifölls 1969 — och sådana undersökningar genomfördes — men i fjol stöddes kravet på sådana studier enbart av socialdemokraterna. Motståndet mot förändringar av det riksproportionella valsystemet, sedan det väl genomförts, får alltid ett drag av oresonlighei över sig. Professor Jörgen Westerståhl har i en artikel i Arbetet för några år sedan konstaterat att ett proportionellt system inte kan förändras i annan riktning än mot ökad proportionalitet vid andra tillfällen än då parlamentarismen har gjort bankrutt. Där är vi inte, men krisläget för parlamentarismen borde ändock motivera att frågan om valsystemets framtid tas upp till en allvarlig debatt. Vår motion tar denna gång inte sikte på prövningen av ett majoritetsval. Vår utgångspunkt är den jag talat om, nämligen de svårigheter det nuvarande riksproportionella valsystemet skapar för majoritetsbildningen i riksdagen. Bertil Fiskesjö felrefererade motionen, men jag kan senare återkomma till den saken. Vad vi framför allt har tagit sikte på är att med bibehållet valsystem minska valkretsarnas storlek. ; Jag vill gärna med tanke på de folkpartimotioner som Torkel Lindahl här har talat för tillägga att med en sådan förändring skulle också avståndet mellan väljarna och deras företrädare minska, samtidigt som ett inslag av personval faktiskt infördes i valsystemet. Jag yrkar bifall till reservation 4, som går ut på att regeringen på lämpligt sätt skall tillgodose det krav som reservanterna i personvalsoch valkrets

Fru talman! Jag sade i mitt tidigare anförande i dag att jag visste att socialdemokraterna led mycket av att regeringsmakten gick dem ur händerna och att de på olika sätt ständigt manifesterade uttryck för detta djupt kända lidande. Man kan väl säga att den beskrivning som Olle Svensson här har gett av minoritetsparlamentarism i stort sett innebär att om socialdemokraterna bildar minoritetsregeringar är det alldeles utmärkt, men om andra gör det, så är det illa och för landet katastrofalt. Men det är faktiskt på det sättet att vår författning möjliggör olika typer av regeringar. Det är riksdagen som bestämmer vilken typ av regering vi skall ha. Det är också på det sättet att socialdemokraterna under långa perioder av sitt långa maktinnehav hade minoritetsregeringar och hjälpte sig fram i riksdagen genom stöd från vpk i många frågor men ibland med stöd av mittenpartierna. Då var det inget föraktligt i en sådan tingens ordning, men om den nuvarande minoritetsregeringen i en fråga kan göra en överenskommelse med socialdemokraterna och i en annan fråga en överenskommelse med moderaterna, då anses det, som jag tidigare sade, vara näst intill katastrof för vårt parlamentariska system. — Jag har en känsla av att det är någonting som inte hänger väl samman i Olle Svenssons beskrivning av det svenska parlamentariska systemet. Rent allmänt kan man ju säga att socialdemokraterna sedan länge — och det är naturligtvis ett utflöde av den centralistiska grundtanken i alla socialistiska teorier — är kolossalt fixerade vid regeringsmakten. Jag vill gärna påminna om att det är den här kammaren som har makten i Sveriges land — finansmakten, lagstiftningsmakten osv. Regeringen är ett utflöde av riksdagen, men den är för sin existens och för genomförandet av sina förslag helt beroende av riksdagen. Och det var omsorgen om riksdagen som gjorde att jag polemiserade mot och tog avstånd från de förslag om att slopa spärren till riksdagen som vpk hade framfört.
Fru talman! Jag är verkligen förvånad över den utveckling som centerpartiet har genomgått när det gäller inställningen till kravet på en stabil regeringsmakt. Jag noterade med tillfredsställelse att vi socialdemokrater på 1930-talet kunde nå en krisuppgörelse med bondeförbundet och därmed förstärka majoritetsbildningen här i riksdagen. 1951-1957 kunde man också träffa en uppgörelse med det parti som Bertil Fiskesjö i dag representerar. Utan tvivel medverkade sådana uppgörelser till en förstärkning av folkstyrets ställning hos folket. Därför tycker jag att man kanske bör akta sig för att driva en partipolitisk polemik mot mig när jag tar upp de svagheter som 63 regeringssystemet har visat under 1970-talet. Kom ihåg att jag också tog exempel från tiden före regeringsskiftet. Jag nämnde 1973 års val som det kanske mest chockerande och negativa från dessa utgångspunkter. Jag vill sedan rätta till en sak. Vad vi här har velat aktualisera är inte i första hand att man skall slopa utjämningsmandaten och övergå till d"Hondts metod, vilket Bertil Fiskesjö tidigare framhöll. Den huvudlösning som vi pekar på, och som i dag framstår som särskilt intressant, är att man skall överväga mindre valkretsar med bibehållande av mandatfördelningsmetoden. Och jag vill på nytt betona att den lösningen är positiv även utifrån de krav som har rests på att avståndet mellan väljarna och de i valen uppställda kandidaterna bör minskas.
Fru talman! På den senare punkten är vi helt överens. Och jag beklagar att socialdemokraterna i den utredning som vi hade för några år sedan inte ville biträda de förslag som där hade utarbetats. Vad sedan gäller regeringsmaktens stabilitet så har vi faktiskt under de två senaste mandatperioderna — om det nu går som det ser ut att gå — haft samme statsminister i fem av de sex åren. Det var inte bara en historisk tillfällighet att socialdemokraterna tidigare var så starka, utan det var också en funktion av den eftersläpande överrepresentation som första kammaren innebar. Det var detta som gjorde att socialdemokraterna kunde sitta kvar över tillfälliga betydande svackor. Om Olle Svensson menar att en stark regeringsmakt skall innebära att vi ständigt har samma parti i regeringsställning, tycker jag att det är ett konstigt utslag av modern parlamentarism. Jag har inte gjort mig skyldig till några vantolkningar av förslaget i motionen om att genom förändringar av valsystemet ge ett stort parti överrepresentation. Jag läste direkt dels ur reservationen, dels ur den motion som ligger till grund för reservationen. Hela resonemanget där bygger på att man, som ni kallar det, skall förstärka regeringsmakten genom att ändra valsystemet så, att ett stort parti blir överrepresenterat — dvs. det socialdemokratiska partiet. Det är detta som är det grundläggande syftet med motionen och reservationen. Det är också detta som Olle Svensson har argumenterat för i anförande efter anförande. Om Olle Svensson nu plötsligt backar på denna punkt, blir dels reservationen, dels de tidigare anförandena helt meningslösa.

Fru talman! Bertil Fiskesjö yttrade, som jag sade tidigare, att demokratins anseende minskar om den inte kan fungera effektivt. Nu tar han som bevis för att parlamentarismen har fungerat effektivt efter regeringsskiftet till de borgerliga regeringarna att Thorbjörn Fälldin hela tiden har suttit som statsminister. Det tycker jag är att ha ganska små anspråk. Är det inte viktigare att påminna om, att trots att det har varit borgerlig majoritet i riksdagen under hela denna period. har vi fått en växling vid regeringsmakten —- vi har fått fyra regeringar. Ingen regering har alltså kunnat klara en hel mandatperiod. Det innebär, tycker jag, en klar försvagning av regerings Nr 29 makten i förhållande till tidigare. När jag har kritiserat valsystemet har min utgångspunkt varit att det riskerar att permanenta en minoritetsparlamentarism. Jag har här försökt belysa detta. Det är då det här oresonliga kommerin, att det är så omöjligt att diskutera öppet i riksdagen — man skall partipolitisera allting. Bertil Fiskesjö säger att avsikten är att skaffa ett valsätt som gör socialdemokratin allt större och större, även om väljarna inte ställer sig bakom den. Så är det ju inte. Avsikten är att få fram ett valsystem som gör att pendelsvängen inom väljarkåren skall gynna den framgångsrike — på vilken sida det vara må — så att man kan förverkliga vad folket uttalar sig för i val. Det skall inte kunna bli som det nu har blivit när det gäller det som det borgerliga regeringsalternativet representerar, att man går ut med tre program i valet, men regerar på det fjärde efter valdagen, när man har fått majoritet, för det är otillfredsställande.

Fru talman! Jag skall inte fortsätta den här tradiga debatten om huruvida socialdemokratiska minoritetsregeringar har varit bättre än borgerliga minoritetsregeringar. Vi har haft båda sorterna. Jag vill bara inlägga en liten protest mot Olle Svenssons beskrivning av folkpartiregeringen. Den var en regering med mycket smal bas, men det var samtidigt en regering som var vital, effektiv och sammanhållen och som på kort tid lade fram flera initiativ än någon annan regering har gjort och som i det stora hela fick sin politik godkänd av riksdagen. Jag tycker det är litet djärvt av Olle Svensson att som modell för stabil parlamentarism nämna England. Det är ju alldeles uppenbart att man i England har haft en lång serie av regeringar som inte har lyckats ta itu med det landets ekonomiska problem. Det vittnar om ett visst dödsförakt i Olle Svenssons argumentering. Det finns ingen garanti som förhindrar att det uppstår jämna valutslag. Även i England har man i många fall haft majoriteter som varit ytterligt knappa. Man talar om influensamajoriteter i den meningen, att om några ledamöter får influensa, så kan regeringens underlag äventyras. Majoritetsvalssystemet är inte någon garanti mot sådana parlamentariska lägen. Men, fru talman, jag tänkte tala om någonting annat. Nästan alla de motioner som behandlas i KU:s betänkande är gamla följetonger, som återkommer det ena året efter det andra. Det enda riktigt nya i årets betänkande är en motion som jag har lagt fram, och den lär inte återkomma, eftersom ett enigt utskott anser att den bör bifallas. Eftersom detta då är sista chansen skall jag be att få säga några ord om motion 1123. I riksdagsordningen finns det sedan gammalt en bestämmelse om att en uppskattning av framtida kostnader skall redovisas när regeringen begär ett nytt eller väsentligen höjt anslag. Det framgår inte alldeles tydligt av riksdagsordningen om det bara är statens kostnader som skall redovisas eller om de kostnader som drabbar kommuner, företag och enskilda också skall 65 presenteras. Men enligt min mening kan man gärna tolka den här paragrafen så, att en uppskattning av alla slags kostnader skall redovisas. Hur man nu än tolkar den — snävt eller vitt — kan man konstatera att regeringen inte har varit särskilt duktig på att leva upp till riksdagsordningens föreskrifter. Riksdagen har tidigare i år i samband med dechargegranskningen uttalat sitt missnöje med den saken, och vi får väl anta att regeringen nu sitter och grubblar intensivt över hur den skall kunna sona gamla försyndelser genom ett mer grundlagsenligt beteende i framtiden. Men det finns också en brist i riksdagsordningens regel om kostnadsredovisning, nämligen att den enbart gäller förslag om nya eller höjda anslag, dvs. budgetfrågor. Många av de kostnadsuppdrivande besluten i riksdagen är inte budgetfrågor utan snarare beslut om allmänna riktlinjer för statens verksamhet.

Och dessa kalkyler bör i möjligaste mån behandla även sådana kostnader som faller på andra än staten. På den punkten vill jag gärna understryka vad finansutskottet har anfört; konstitutionsutskottet har såvitt jag uppfattat saken i det stycket ingen annan uppfattning. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan under mom. 10.

Fru talman! Bara en anmärkning i marginalen. Jag talade faktiskt icke om England på annat sätt än att jag citerade vad professor Ruin sagt om det brittiska tvåpartisystemet och pekade på ett engelskt drag i vår partistruktur. Men när vi ändå är inne på författningspolitiska ideal vill jag också erinra om att det är känt att den politiker i Sverige som hårdast arbetade för majoritetsval var den liberale förkämpen Karl Staaff.

Fru talman! Det är riktigt, men min poäng var den att vi har ytterligare 60 års erfarenheter av det engelska systemet och att de senaste årens iakttagelser inte tyder på att majoritetsvalssystemet är någon garanti för stabila och effektiva regeringar.

Fru talman! Arne Gadd och jag har nog precis samma uppfattning om det önskvärda i att konsekvenser av förändringar på inkomstsidan redovisas ordentligt, och i den mån det tas ytterligare initiativ på den punkten skall jag gärna delta i de initiativen. Anledningen till att det inte blev någonting den här gången var väl att konstitutionsutskottet begärde ett remissvar av finansutskottet om just min motion, som handlade om utgiftssidan. Finansutskottet passade då på att lägga till en del synpunkter, som dock handlade om en annan fråga. Eftersom 67 det inte gick att i den paragraf som min motion avsåg införa de stipulationer som finansutskottet tänkte sig, så ansåg konstitutionsutskottet vid sin behandling att detta fick anstå till ett annat tillfälle. Men jag tror inte att man i KU:s betänkande skall inläsa någon fientlig attityd till det förslag som kommit från finansutskottet. Det finns all anledning att fortsätta att hålla den här tanken levande och att vidga kraven i grundlagen på fullständiga redovisningar från regeringens sida. Sedan är det självklart att det allra viktigaste är att vi också får faktiska möjligheter att göra de kalkyler som grundlagen kräver. Och det förutsätter, tror jag, att vi utvecklar de kunskaper och ekvationssystem som finns för att försörja hela samhällsdebatten med exakta kunskaper om hur offentliga utgifter, transfereringar och skatter slår i olika hänseenden. I det avseendet tror jag det förestår ett praktiskt arbete som kan leda till att beslutsunderlaget för kommande budgetbeslut blir bättre än vad underlaget hittills har varit.

Fru talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 10 om vissa grundlagsfrågor m.m. är ju uppdelat i olika ämnesområden. Så är det också i debattavseende. Detta gör att frågan om kollektivanslutningen till politiskt parti behandlats i första delen av den här debatten. Eftersom jag inte hade förhandsanmält mig till talarlistan utan under debattens första skede begärde ordet, gavs inte möjlighet för mig att i dag komma in på rätt plats i debatten. Därför, fru talman, kommer mitt inlägg att innebära att debatten avslutas med ämnet kollektivanslutning till politiskt parti — precis som den började här i kammaren i dag på morgonen. Det är tre saker som gjorde att jag begärde ordet när jag hörde debatten om kollektivanslutningen. För det första ansåg Hilding Johansson det vara förvånansvärt om folkpartiet, som säger sig vara ett liberalt parti. skulle rösta för lagstiftning. Nej, Hilding Johansson, det är inte alls förvånansvärt, eftersom folkpartiet är ett liberalt parti, som är för frihet och rättvisa. Och det finns varken frihet eller rättvisa i ett system där man kollektivt ansluter enskilda människor till ett politiskt parti. Även inom det socialdemokratiska partiet finns det väldigt många som är emot kollektivanslutningen. Låt mig citera en av Hilding Johanssons partikamrater från Oskarshamn. För en dryg månad sedan uttalade Torsten Carlsson, som är kommunfullmäktigledamot och hälsovårdsnämndens ordförande, i en tidning följande: ”Slopa kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Det är fel att man ska behöva begära utträde ur en organisation. Mera rätt vore det om man begärde inträde.” Det är ett djärvt uttalande som Torsten Carlsson gör i den ställning han har i det socialdemokratiska partiet. Vi får se hur han kommer att nomineras i fortsättningen. Därmed är jag inne på mitt andra skäl till att jag begärde ordet — Nr 29 reservationsrätten. Daniel Tarschys m.fl. har rätt när de tidigare i debatten Onsdagen den har talat om reservationsrätten. Den finns — men den är ack så svår att 18 november 1981 tillämpa. I förra årets debatt berättade jag hur jag själv upplevde situationen när jag och några arbetskamrater ville slippa anslutningen till det socialdemokratiska partiet. Inte mindre än fyra gånger blev vi uppkallade till fackets expedition för operation övertalning. Vi var inte många som nådde ända fram. Att våra arbetsförhållanden efter detta inte förbättrades kan jag garantera kammarens ledamöter. Det går bra, Hilding Johansson, att vara sagoberättare — men välj inte det här åhörarklientelet. Till sist säger Hilding Johansson att det inte handlar om tvångsanslutning. I dag gäller det fackföreningarnas rätt att ansluta sig till det socialdemokratiska partiet — i morgon kan det gälla en annan organisation, säger han. Men nya medlemmar av en fackförening blir ju automatiskt anslutna till partiet. Fackföreningen är ju redan ansluten till det socialdemokratiska partiet. De nytillkomna medlemmarna får inte chansen att rösta om anslutning i grupp eller inte. De blir tvångsanslutna och därmed basta. Enda möjligheten att komma ifrån eländet är reservationsrätten, och när inte den fungerar finns det ingen frihet kvar. Jag är övertygad om att det finns en majoritet mot kollektivanslutningen här i riksdagen. Vid en fri röstning bland socialdemokraterna skulle vi få en klar majoritet mot kollektivanslutningen. Riksdagsmajoriteten har nu sju gånger inte förlåtit men väl uttalat sig mot kollektiv tvångsanslutning till politiskt parti. Hilding Johansson och hans meningsfränder tror kanske att vi skall utöka dessa uttalanden till sju gånger sjuttio gånger. Fru talman! Jag kommer att i första hand rösta på vår motion 493 och, om det förslaget faller, i andra hand stödja reservation nr 1.

Fru talman! Jag skall återknyta till diskussionen om ett bättre beslutsunderlag för riksdagen. Konstitutionsutskottet tillstyrker Daniel Tarschys motion om att regeringen skall lämna bättre underlag för riksdagens beslut. Det är bra. Men det underlag som produceras här i huset av utskotten skall naturligtvis fylla samma höga krav. Jag har behov av att reagera mot en uppgift som finns i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. i Det gäller yttrandet från finansutskottet, där man som exempel på kostnadskrävande reformer bl.a. nämner socialtjänstlagen, som riksdagen beslöt om förra året. Utskottet återger en uppgift från Svenska kommunförbundet att den reformen skulle åsamka primärkommunerna årliga ökade kostnader på 560 milj.kr. Det är ett referat av Svenska kommunförbundets beräkningar. Utskottet ställer sig inte bakom siffran. Men jag tycker ändå, eftersom siffran är så kapitalt fel — jag skulle inte ha reagerat om det hade 69 gällt en liten felaktighet — att den inte bör stå oemotsagd; i synnerhet inte i en debatt om bra beslutsunderlag. Kommunförbundets uppgifter är inte helt rätt återgivna eftersom man i det underlag som Kommunförbundet har lämnat talar om årliga kostnader på 475 milj.kr. — resten skulle vara engångskostnader. Dessutom är siffrorna inte realistiska. De kan närmast karakteriseras som ett förhandlingsbud som Kommunförbundet har presenterat i överläggningar med staten om kommunernas ekonomi. Där har man naturligtvis haft ett intresse av att framställa riksdagens beslut som så kostsamma som möjligt. Jag skall be att få citera ur det utskottsbetänkande som låg till grund för riksdagens beslut våren 1980, och som alltså fanns tillgängligt för Kommunförbundet när man gjorde de här beräkningarna. Där säger socialutskottet att ”utgångspunkten för socialtjänstreformen måste vara att inom nuvarande resursramar göra behövliga omdispositioner”. Denna mening var hämtad ur propositionen, men utskottet instämmer i den och säger: ”Utskottet delar också bedömningen att utvecklingen inom socialtjänsten måste anpassas till de samhällsekonomiska förutsättningarna. Detta innebär att socialtjänstens nya funktioner och arbetssätt måste utvecklas successivt med hänsyn bl.a. till vad som är praktiskt möjligt och rimligt. De nya krav som socialtjänsten ställer på kommunerna kan inte lösas bara genom att utvidga verksamheten. Det blir nödvändigt att se över den hittillsvarande organisationen och överväga hur denna kan utnyttjas för att skapa bästa möjliga betingelser för ett socialt arbete i enlighet med socialtjänstlagens intentioner. Även kommunernas utbud av varierade hjälpåtgärder m.m. i enskilda ärenden måste utvecklas successivt. Den nya lagstiftningens ikraftträdande innebär självfallet inte att kommunerna redan från början har ett fullt utbyggt system av olika serviceåtgärder m.m. till sitt förfogande.” Det är alltså fråga om saker och ting som kommer att inträda stegvis. Av Kommunförbundets eget underlag framgår att det här är fråga om mycket osäkra uppskattningar. Ordet beräkningar är över huvud taget helt missvisande. I Kommunförbundets promemoria säger man själv: Det här måste ses mer som räkneexempel än som egentliga kalkyler. Jag skulle vilja ta ett par exempel. I Kommunförbundets underlag talas det om att utbyggnadstakten för barnomsorgen skall öka med 10 96. Det vore mycket värdefullt om så skedde. Det skulle kosta 100 milj.kr. mer per år, enligt Kommunförbundet. Men detta är ingen följd av socialtjänstlagen, eftersom man tog över bestämmelserna oförändrade från den tidigare barnomsorgslagen. Man talar om att social jour och familjerådgivning skall byggas ut för tillsammans 175 milj.kr. per år. Det är också önskvärda ting, men det är ingenting som är en automatisk följd av socialtjänstlagen. Det får ske stegvis. Det finns också i lagens förarbeten uttalanden om att man t.ex. när det gäller bistånd till den enskilde skall ta hänsyn till kommunens ekonomi när man bedömer vad som är skäligt. När det gäller engångskostnaderna för personalutbildning säger socialutskottet att en sådan ”nödvändig utbildning rörande socialtjänsten måste ges mycket hög prioritet bland de olika önskemål om fortbildning m.m. som kan Nr 29 finnas i kommunerna”. Men det är alltså fråga om ett inslag inom den ram Onsdagen den man har för personalutbildning i varje kommun. 18 hovember 1981 Ja, fru talman, det här kan synas ligga litet vid sidan av debatten. Men när man ställer krav på bättre beslutsunderlag, är det rimligt att inte sådana här fullständigt missvisande uppgifter får stå oemotsagda. Slutligen, med anledning av den debatt som tidigare fördes om England: De senaste erfarenheterna tyder på att det engelska valsystemet inte heller, vilket ibland hävdas, är en garanti för bibehållet tvåpartisystem — kanske något för Olle Svensson att begrunda.

Fru talman! Det är möjligt att jag inte har hållit mig till ämnet, men den kritiken drabbar i så fall finansutskottet, som har tagit in dessa felaktiga uppgifter i sitt yttrande till det betänkande som vi nu diskuterar.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 5 behandlas motion 1980/81:581, vari yrkas att riksdagen hemställer hos regeringen om totalfridlysning av duvhök. Den som läser utskottets betänkande liksom det remissvar naturvårdsverket har avgivit kan få uppfattningen att man här går en balansgång: Skall man välja att gå motionärerna till mötes eller behålla nuvarande ordning? Denna gång valde både naturvårdsverket och utskottet att det skall vara som tidigare. Denna uppfattning delar av naturliga orsaker inte vi motionärer, utan vi tycker att det är principiellt felaktigt att förfölja en intressant och i många trakter sällsynt inhemsk djurart under förevändning att man skall skydda en inplanterad djurart, fasanen, som inte har förutsättningar att överleva utan ständiga stödåtgärder. De stora utsläppen av ibland tusentals fasaner inom ett litet område innebär ett fullständigt onaturligt förhållande i en jaktmark. Självfallet drar denna abnorma bytesanhopning till sig de arter i den vilda faunan som kan utnyttja tillgången. Det är alltså inte ett stort antal fasanätande duvhökar på godsen som är något onormalt, utan det onormala är den stora bytestätheten när det gäller djur med ett beteende som på många sätt avviker från de normala vilda djurens. De som -— till helt övervägande del för nöjesändamål — önskar fortsätta med utplantering av fasaner måste räkna med att, liksom i fråga om andra djur under uppfödning, under uppfödningsstadiet hålla djuren i skydd i byggnader eller under nät. Rent ekologiskt måste det också anses riktigt att uppfött vilt efter utsläppet blir föremål för den naturliga gallring som varje vild djurstam är utsatt för genom trycket från andra, inhemska djurarter. I det långa loppet måste en sådan utgallring snarast ha en positiv effekt på bytesstammarna. Sedan den allmänna jakttiden på duvhök togs bort har naturvårdsverket till olika markägare utfärdat ett ökande antal tillstånd att fånga duvhök i fällor. Markägarna/jägarna har hänvisat till att den lagstadgade skyddsjakt, som året runt får bedrivas intill 200 m från en anläggning för uppfödning av fasan, inte räcker för att freda sig mot duvhök. Det stora antalet licenser i kombination med den effektiva fångstmetoden har medfört att ett betydande antal duvhökar avlivats. Naturvårdsverket sitter givetvis i en besvärlig klämma, eftersom man kan förmoda att olika grupper inom verket har skilda lojaliteter. På den ena sidan lägger man ner ett stort och förtjänstfullt arbete på skydd och vård av den vilda faunan, bl.a. på att återställa beståndet av den under många år hotade duvhöken. På den andra sidan, där jägarblodet svallar, arbetar man för att ge jägarna så många skottillfällen som möjligt, bl.a. genom att hindra duvhöken att åter öka i antal och konkurrera med jägaren. Sålunda utdelar man, som vi ser det, frikostigt tillstånd till dem som vill fånga duvhökar, varefter man vänder sig till ornitologerna och frågar om de kan tänka sig att organisera en räddningsaktion för samma duvhökar genom att transportera dem som fångas till annan plats för frisläppning. Mot bakgrunden av det arbete man från ornitologiskt håll under många år lagt ner på att få bort jakten och rädda duvhöken från fortsatt nedgång har man givetvis svårt att säga nej, hur obegripligt man än tycker det är att naturvårdsverket kan ge dessa extra tillstånd utöver skyddsjakten. Flera personer har känt sitt ansvar och omedelbart tagit itu med duvhökstransporterna så snart de etablerat kontakt med jägaren eller markägaren.

Kanske är det tänkt att markägarna/jägarna i en framtid själva skall transportera bort och släppa ut den fångade duvhöken på annan plats? Periodvis kan det bli nästan dagliga turer, en del gånger kanske med samma fågel. Man kan bara hoppas, när motionen blivit avslagen, att naturvårdsverket tänker om och inte delar ut några fler tillstånd att fånga duvhök i framtiden. Tiden är i stället mogen för att avskaffa även skyddsjakten. Den självföryngrande fasanstammen är snart utrotad, inte av duvhöken utan av de moderna jordbruksmetoderna. Den fasanjakt som har en chans att finnas kvar i framtiden måste baseras på stora årliga utsläpp av burfåglar. Det finns inga skäl att sådan verksamhet skall tillåtas medföra att man medvetet håller en inhemsk vild fågelart på en sänkt nivå. Det är bara att hoppas. trots utskottets icke positiva inställning, att vi i framtiden kan njuta av denna praktfulla fågel, duvhöken, oftare än vi nu kan. Fru talman! Jag yrkar bifall till motionen.

Nr 29 Fru talman! Alla motioner bör inte bifallas. Det är en sanning som i ett längre perspektiv även motionärerna ofta instämmer i. 18 november 1981 Beträffande föreliggande motion vill jag säga att jordbruksutskottet på intet sätt har visat kallsinne mot de ambitioner som ligger till grund för de ställda yrkandena. Tvärtom hyser vi den största respekt för motionärernas säkerligen mycket seriösa intresse i dessa frågor. Vi hyser också respekt för de argument som i olika sammanhang har anförts av motionärerna. Jordbruksutskottet måste vara hänvisat till att i än högre grad lyssna till vad de myndigheter säger, som av riksdagen och samhället fått i uppdrag att bedöma dessa saker. Naturvårdsverket har inte gett oss något stöd för att kunna tillmötesgå motionärerna i deras önskan att fridlysa duvhöken. Vi kan ju inte gärna, såsom Owe Andréasson, göra antaganden om att det ligger olika lojaliteter bakom naturvårdsverkets yttrande. Det är trots allt det slutliga yttrandet, som ligger på vårt bord, som vi måste använda som underlag för vårt ställningstagande. Som framgår av betänkandet framför naturvårdsverket en ganska bestämd uppfattning om att duvhöksstammen inte på något sätt skulle vara utrotningshotad: Utvecklingen är tvärtom ganska god. I motionen antyds att duvhöken inte är utan betydelse för fälthönsens situation. Jag måste nog invända mot vad Owe Andréasson säger på den punkten. Även om det inte kan utgöra underlag för statistik, vill jag framhålla att både fasan och rapphöna har ökat betydligt på senare år. De är inte på väg att dö ut av andra orsaker. Det är inget argument i sammanhanget, men jag tyckte det var ett felaktigt påpekande som jag ville rätta till. Vi har den här gången nöjt oss med att acceptera naturvårdsverkets bedömningar. Enligt verket är det en ganska normal skattning som sker— den är inte överdriven. Dessutom, sägs det, håller attityden till duvhökarna på att ändras alltmer på så sätt att man kräver att de fångade duvhökarna skall släppas fria. Ett enhälligt jordbruksutskott har således med utomordentlig respekt för och hänsyn till intresserade motionärer varit nödsakad att följa det tunga expertutlåtandet från naturvårdsverket. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag tycker nog att jordbruksutskottet lutar sig alltför mycket mot remissyttrandet från naturvårdsverket. Det hade varit bra, om man hade begärt in svar från flera remissinstanser. T. ex. länsstyrelserna borde ha fått yttra sig, och man kunde även tänka sig att Sveriges ornitologiska förening hade kunnat få yttra sig i en sådan fråga. Då hade det kanske blivit litet besvärligare vid behandlingen i utskottet, men jag tror inte att utslaget hade blivit annorlunda. Låt mig bara konstatera att Sverige vid flera tillfällen av stora internationella ornitologiska organisationer uppmanats att införa totalskydd för de 75 utrotningshotade rovfåglarna. Ett slut på utdelningen av de särskilda tillstånden för den s.k. skyddsjakten på duvhök skulle göra det möjligt även för Sverige att ansluta sig till den stora grupp av stater som redan har infört ett totalskydd för rovfåglar. Jag kan hålla med Einar Larsson när han säger att duvhöksstammen har ökat något. För några decennier sedan var duvhöken vanlig i nästan alla skogsområden i landet, men till följd av en intensiv förföljelse har den sedan dess gått starkt tillbaka. Under 1940-, 1950 och 1960-talet påskyndades tillbakagången på grund av kvicksilverbetningen av utsädet. På senare år har visserligen en svag ökning av stammen konstaterats, men fortfarande förekommer duvhöken mycket sparsamt och är långt under sin tidigare numerär i landet, så man borde vid något annat tillfälle fråga andra remissinstanser. Då kunde man kanske komma till ett annat resultat.

Fru talman! På vilka motionärerna tror sig kunna imponera genom sitt barnsliga prat om grevar och baroner vet inte jag, men då det inte har med duvhökens framtid att göra skall jag inte ta upp någon debatt med dem om saken. Jag skulle annars till stor del kunna instämma med dem i vad gäller den sakliga delen av motionen. Men dess värre är duvhöksproblemet inte så enkelt att vi löser det bara genom en totalfridlysning. Det är tvärtom så invecklat att det är svårt att veta var man egentligen skall börja nysta. Jag hade i somras tillfälle att diskutera frågan med några bulgariska biologer, och jag vågar faktiskt hoppas att deras sansade syn på duvhöksproblemet och rovfågelsfrågan i allmänhet skall kunna bli vägledande även hos oss. Det finns, menade de, inga av naturen enbart nyttiga eller enbart skadliga rovfåglar, men det lär vara ostridigt att människan genom sina ingrepp i de biologiska systemen förvandlat annars ganska oskadliga rovfåglar till åtminstone lokalt mycket svåra skadegörare. De vilda djurens bestånd växlar alltid, beroende på klimat, näringstillgång osv., men man har under de senaste årtiondena kunnat konstatera en så stark tillbakagång i rovfågelsbestånden i Europa att den inte bara kan vara ett utslag av de vanliga variationerna. Jakten är å andra sidan så pass reglerad att inte heller den lär få skulden, den skuld som mest sannolikt hör ihop med giftupplagring i näringskedjan och/eller dålig tillgång på näring. När det gäller näringen spelar fasanen en viktig roll. Man kan t.o.m. säga att fasanen lokalt är duvhökens stapelföda. Gäller det att bevara höken har vi alltså skäl att vara dem tacksamma som föder upp fasaner och på så sätt gör det möjligt för flera duvhökar att överleva. Det här var en liten utvikning från ämnet. Låt mig återvända till bulgarernas teori om rovfågelstammarnas minskning. När människan en gång har ingripit i naturen måste hon fortsätta därmed för att någorlunda hålla balansen och för att hålla rovfågelstammarna på lagom nivå. Därvid är den hänsynslösa utrotningen precis lika skadlig som Nr 29 det passiva gynnandet. Det är jägarens plikt att reglera rovfågelspopulatio Onsdagen den nerna på ett förnuftigt sätt, genom en verksam kontroll över växelverkan 18 november 1981 mellan dem som äter och dem som skall ätas, allt med målet att största möjliga artrikedom skall bestå. Det sista är med andra ord precis detsamma som står i portalparagrafen i vår jaktstadga, nämligen att jaktens ändamål är att skapa ett livskraftigt och artrikt villebrådsbestånd. Så långt mina vänner bulgarerna. När det gäller vårt land har vi kunnat göra samma iakttagelser som de i fråga om den samlade rovfågelstillgångens minskning. Men en art, duvhöken, visar en klar ökning. Duvhökens tryck på småvilt, främst fasaner, har faktiskt blivit så starkt, att det bara behövs en marginell ökning av hökstammen för att somliga bytesdjur helt skall utrotas, i varje fall lokalt. Hur starkt höktrycket kan få bli vet jag uppriktigt sagt inte. Någonstans har jag läst att två par duvhökar per 10 000 hektar inte kan skada. Siffran kan säkerligen diskuteras, bl.a. med hänsyn till revirens beskaffenhet. Men i ett revir i södra Sverige, som jag har haft anledning att följa närmare, finns det nu minst fem par på 9 000 hektar. Det har visat sig vara klart för mycket, och den sista rapphönan har där också redan för flera år sedan försvunnit till duvhökens kräva. Duvhöksstammen måste även ur naturvårdsoch ornitologsynpunkter decimeras — men hur mycket? Det är absolut inte en politisk fråga att bestämma den saken, utan det är något som bör avgöras, eller rättare sagt beredas, av det i allra högsta grad sakkunniga organ som redan finns, nämligen jakttidsberedningen. Den består av företrädare för naturvård, Sveriges ornitologiska förening, jägarorganisationerna och andra sammanslutningar med likaratde intressen. Beredningen och naturvårdsverket har hittills visat sig så väl kunna styra den beskattning av olika djurpopulationer som behövs, att det inte finns någon anledning att ta ifrån beredningen den uppgiften. Sammanfattningsvis, fru talman: 1. Frågan om duvhöken kräver stor sakkunskap. 2. Riksdagen saknar den sakkunskapen. 3. Sakkunskapen finns hos naturvårdsverk och jakttidsberedning. 4. Därför skall inte riksdagen utan sakkunskapen besluta. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! När vi skrev denna motion var det inte för att vi ville göra ner några av de här grevarna, baronerna, prinsarna och direktörerna. Vi gjorde bara ett konstaterande på nära håll, när en tidning tog upp frågan och visade upp alla dessa personer vid en driva fasaner. Det var därför vi fick upp intresset och tog med den delen i vår motion. Vi tycker att det i dagens upplysta tid, när rovdjurens betydelsefulla roll i naturen framstår allt klarare för allt fler människor, måste betraktas som mycket anmärkningsvärt att skyddsjakt på duvhök fortfarande är tillåten. IT Rovfågelshatet lever tyvärr fortfarande kvar inom vissa kretsar, och det tycker vi motionärer är allvarligt.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 1981 81:638 om förstatligande av krigsmaterielindustrin i Sverige. Vad som yrkas i motionen är ett principuttalande från riksdagens sida. Om riksdagen skulle besluta att göra ett sådant, får det sedan ankomma på regeringen att avgöra när och i vilken takt denna industri kommer att överföras i samhällets ägo. Näringsutskottet hemställer att riksdagen avslår detta motionsyrkande. Motiveringen härför är den som utskottet anförde i sitt betänkande 1978/79:29. Först några synpunkter på förstatligande inom ramen för en kapitalistiskt dominerad marknadshushållning. Enligt min mening innebär inte förstatligande av industriföretag inom ramen för rådande marknadsekonomi någon socialisering i den meningen att det skulle innebära socialism. De statsägda företagen tvingas in i samma situation som andra, privatägda, företag och tvingas således att agera på i stort sett samma sätt. Jag menar emellertid att staten har större styrmöjligheter inom statsägda företag än inom privatägda. Större garantier kan skapas för att gjorda satsningar inte otillbörligt kommer privatkapitalistiska vinstintressen till del. Det kan därför vara ett samhällsintresse att strategiskt viktiga företag och sådana företag över vilka staten ändå måste ha en långtgående kontroll överförs i statens ägo. Vi har ansett att just krigsmaterielindustrin utgör en sådan sektor. Om inte våra motioner om krigsmaterielindustrin leder till annat, får vi åtminstone en redovisning av läget för riksdagen. En sådan redovisning ges Nr 29 också denna gång i reciten i näringsutskottets betänkande. I redovisningen Onsdagen den tas både tillverkning och export av krigsmateriel upp. Jag skall nu uppehålla 18 november 1981 mig endast vid tillverkningen, eftersom frågan om export av krigsmateriel väntas komma upp under vårsessionen av detta riksmöte med anledning av en regeringsproposition som bygger på en redan nu tillgänglig utredning, nämligen Svensk krigsmaterielexport . Man säger att leveransvärdet av krigsmateriel i tillverkningskungörelsens mening från enskilda företag uppgick till 3 572 milj.kr. år 1979. Vid samma tidpunkt skulle sysselsättningen i svensk försvarsindustri ha uppgått till 40000 årsverken. Man säger vidare att 84 20 av denna verksamhet finns vid sex företag. Tar man med tio företag, får man i stället en intäckning av 92 20 av samtliga leveranser av krigsmateriel. Till detta kommer sedan den tillverkning som redan nu sker i statliga förenade fabriksverken . Den är redovisningsmässigt svår att få fram exakt men rör sig om drygt 500 milj.kr. per år. Man uppskattade år 1978 leveransvärdet av tillverkad krigsmateriel i Sverige till 3,4 miljarder kronor. Det skulle utgöra drygt 4 90 av hela den svenska verkstadsindustrins leveransvärde detta år, som var 83,4 miljarder kronor. Krigsmaterielindustrin i Sverige utgör en procentuellt visserligen begränsad men på vissa lokaliseringsorter helt avgörande del av den svenska verkstadsindustrin. 40 000 helårsarbetande människor är långt ifrån någon försumbar grupp inom svensk näringspolitik. Dessa människor är beroende av statliga beslut för sin fortsatta utkomst. För den icke exportberoende delen av denna industri är de statliga inköpen av försvarsmateriel avgörande för sysselsättningen. För den mera exportberoende delen är de statliga exportvillkoren avgörande. Dessa villkor är i sin tur beroende av politiska förhållanden ut i världen över vilka varken den svenska statsmakten eller än mindre den svenska krigsmaterielindustrin kan råda. I den utskottsskrivning från år 1979 som näringsutskottet nu hänvisar till sägs det: ”Att Sverige upprätthåller en egen produktion av försvarsutrustning är en förutsättning för tilltron till den svenska neutralitetspolitiken.” Det anges sålunda som viktigt för landets utrikespolitik att den egna försvarsmaterielindustrin upprätthålls. Därmed menar jag att staten också måste ta på sig ansvar för sysselsättningen för de anställda inom denna industri. Vi har för vår del ansett att detta bäst skulle ske genom att staten också blev ägare. Härigenom skulle också privatekonomiska vinster på tillverkning av försvarsmateriel kunna elimineras. Redan nu är det ju så att staten på projektstadiet går in med ekonomiska åtaganden för att säkra utvecklingen av nya vapen. När det sedan kommer till serieproduktion är det staten som lägger basbeställningen. När denna är levererad beror det återigen på statlig myndighet om tillverkningsserien kan göras längre och utvecklingskostnaden därmed fördelas på ett större antal enheter. Den exportberoende delen av den svenska försvarsmaterielindustrin, där Bofors ingår, är sålunda i mycket hög grad beroende av statliga beslut. Detta menar vi talar för att staten också borde ta sitt fulla ansvar för Då de anställdas trygghet och framtid. Detta skulle bäst kunna förverkligas genom att staten också tog över ägarrollen i dessa företag. I näringsutskottets skrivning år 1979 tar man också upp problemet med att försvarsmaterielindustrin i många fall är samordnad med civil tillverkning. Det anser vi för vår del vara positivt. Vi har från vpk i åtskilliga år — ibland i sällskap med motionärer från andra riksdagspartier — motionerat om statlig planering för övergång till mer civil produktion. En ökad civil sektor inom denna industri skulle öka möjligheterna till omplaceringar av anställda vid nedgång i den militära tillverkningen. Som exempel kan jag ta Bofors, där jag själv är anställd sedan snart 45 år. Där hade man under kriget och flera årtionden av efterkrigstiden en ambition att utöka den civila tillverkningen, där stålsidan då var den som gav mest sysselsättning. På senare år har emellertid utvecklingen gått åt det andra hållet. En civil tillverkning som tidigare var mer än hälften av bolagets totala har nu trängts tillbaka till mindre än hälften, och denna trend har ännu inte brutits. Det är fortfarande mest lönsamt att tillverka krigsmateriel, och helst vill man ha friare händer i vad gäller export. Fick man det, skulle man kunna ge många nya arbetstillfällen, har verkställande direktören sagt. Jag tror därför att det måste till en samhällelig styrning, om krigsmaterielindustrins anställda skall kunna tillförsäkras en trygg sysselsättning. Denna styrning torde bäst komma till uttryck genom att samhället övertog huvudmannaskapet för hela försvarsmaterielindustrin i landet och inte som nu bara en liten del av dess lättare del. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till motionen 1980/81:638.

Herr talman! Det var ett något överraskande anförande av Sven Andersson, som annars brukar vara relativt dämpad i våra meningsutbyten. Men jag tycker mig finna en förklaring till hans sätt att agera — där han går runt spörsmålet i stället för att ta upp de sakfrågor som här aktualiserats. Den dokumentation som ligger bakom hans anförande är antagligen en bok som jag själv har inhandlat och som heter Husbondens röst. Den är sammanställd av ett par liberaler från södra Sverige. Där finns säkerligen underlaget för Sven Anderssons argumentation, som alltså inte har särskilt mycket att göra med de sakfrågor som jag tidigare tog upp. Jag kan också tänka mig att uppdraget att framföra dessa frågor på det sätt som nu har skett kan ha samband med ”husbondens röst” i ett annat sammanhang. Kanske har Sven Anderssons partiordförande givit honom uppdraget att angripa vpk och menat att det inte skulle vara så dumt i dagens läge. Det gäller den partiledare som, enligt vad Nerikes Allehanda skämtsamt skriver, Sven Andersson har ”tvålat till” i sin rakstuga. Men tillbaka till sakfrågan. Sven Andersson kom nu in på vapenexportens inriktning, vilken också har tagits upp i en motion, som Sven Andersson säger. Det är helt riktigt, och jag har också läst motionen. Men det är ju yrkandet som riksdagen röstar om, och det gäller förstatligande av krigsmaterielindustrin. Jag har i sak byggt argumentation på det yrkandet, och jag tycker att det är det som är viktigt att diskutera. Nr 29 Jag sade också i mitt första inlägg att regeringen har för avsikt att lägga Onsdagen den fram en proposition i den nämnda frågan. Det föreligger redan nu en 18 november 1981 utredning i ämnet. Mot den bakgrunden fann jag inte anledning att fördjupa migi villkoren för svensk vapenexport, vilket kunde ha varit intressant. Vi får troligen en sådan debatt i riksdagen under våren när propositionen föreligger och skall behandlas på riksdagen. Det är brukligt att man inte tar upp tid i kammaren med en fråga som snart ändå kommer upp, och därför gick jag inte in på dessa villkor. Låt mig gå tillbaka till vad Sven Andersson sade. Han tyckte att jag målade upp ett slags Sörgårdsromantik kring de aktuella förstatligandefrågorna. Som jag påpekade tidigare är det ganska många som jobbar inom krigsmaterielindustrin. På vissa orter, som t.ex. på min hemort, är de helt beroende av denna industri. För dem handlar frågan om huruvida de skall ha en trygg sysselsättning i framtiden eller ej. Det gäller inte någon Sörgårdsromantik utan om huruvida de skall ha kvar sina jobb. Det betraktar de säkerligen som en viktig fråga. Sven Andersson säger att kommunisterna är ute i socialiseringsiver och vill förstatliga krigsmaterielindustrin för speciella syften. Vilka syften skulle det vara? Vi har inget annat syfte än det som vi har anfört här, att trygga jobben för tusentals arbetare som är beroende av denna industri och som i sin tur är helt beroende av statliga beslut. Jag försökte i en interpellationsdebatt för drygt en vecka sedan med Sven G. Anderssons partibroder, arbetsmarknadsministern, få ett uttalande, om han tyckte att staten hade något särskilt ansvar för dem som arbetade inom den här industrin, när staten ändå bestämde allting som är avgörande för om de skall ha sina jobb kvar. Han sade att det var att ställa hypotetiska frågor, och sådana ville han inte svara på. Det är möjligt att Sven G. Andersson också anser att det är hypotetiska frågor, som han inte vill svara på. Men vad det handlar om är huruvida dessa människor skall ha kvar sina jobb, och det är ingen Sörgårdsromantik. Sedan säger Sven Andersson att vpk-arna vill framställa sig som pacifister som skall värva röster från socialdemokratins vänsterflygel. Det är funderingar som inte har särskilt mycket att göra med sakfrågan. Det gäller mer en allmänpolitisk fråga, som egentligen inte hör hemma här. Jag tror inte att det pågår några sådana spekulationer. När det gäller vårt ställningstagande till vapenproduktion, Sveriges försvar, vapenexport osv. utgår vi från vår idiologi och ser det hela utifrån vad som är bra för Sverige. Vi spekulerar inte i om vi skall vinna röster eller ej på den frågan — det har vi nog aldrig tänkt på. Kriterierna för vapenexport, som man här tar upp, kommer ju att anges i propositionen. Som framgår av utredningen blir det egentligen inte så stora ändringar. Verksamheten kommer att fortsätta ungefär som förut. Jag är helt övertygad om att vapenindustrin hade larmat mycket kraftigt för länge sedan om det skulle bli väsentliga skärpningar. Men sedan det började framgå att det inte lutade åt det hållet i utredningen, har företrädarna för vapenindu 83 strin legat ganska lågt. Jag tror alltså inte att det händer så speciellt mycket på det området. Sven G. Andersson säger att vi i våra motioner från vpk skulle ha rekommenderat vapenexport till vissa länder som samtidigt skulle vara föremål för vår u-hjälp. Eftersom min taletid nu är ute slutar jag mitt inlägg här och lämnar över åt Sven G. Andersson att fortsätta sin plädering.

Herr talman! Nu kan jag få tid att tala färdigt. Jag har inte så mycket mer att tillägga. Vad jag har gått igenom tidigare finns det inte anledning att upprepa. Vi är ju inte några grammonskivor — så att stiftet går tillbaka och skivan bara snurrar runt — utan man får försöka komma fram till något nytt varje gång. Vad jag inte hann med i mitt förra inlägg på grund av att taletiden gick ut gällde en sak som Sven G. Andersson tog upp och som jag nu skall försöka klara ut något. Han sade att vpk rekommenderar vapenexport till i stort sett samma länder som vi rekommenderar u-hjälp till. Vår u-hjälp har utretts ganska noga, och vi har i ganska bred enighet kommit fram till kriterier som vi i stort sett tycker är bra. Att sedan rekommendationerna i dessa båda avseenden råkar sammanfalla kan ju — höll jag på att säga — inte vi hjälpa. Men så har det blivit. Men sedan tar han upp något som egentligen var huvudskälet till att jag vill replikera. Han säger att de länder som vi rekommenderar vapenexport till i vår motion är sådana som är exceptionellt allierade med en stormakt, Sovjetunionen. Finns det något sådant samband? Nej, inte alls. Det reella förhållandet att Sovjetunionen råkar stödja vissa länder i tredje världen och befrielsekamp i tredje världen kan inte vi vara ansvariga för. Det innebär inte att vi i alla lägen försvarar vad Sovjetunionen gör, vare sig i u-länder eller på annat håll — det har vi en helt självständig uppfattning om. Det reella läget är att Sovjetunionen stött befrielserörelser i länder som vi också funnit att vi möjligen kan exportera vapen till. Så enkelt är det, Sven G. Andersson.

Herr talman! Det är en självklarhet för oss att vi rekommenderar export bara till progressiva länder. Sedan är det fråga om vad man menar med det. Länder där folkmassorna har skaffat sig större inflytande över sin framtid och sin ekonomi betraktar vi som progressiva — befrielserörelser i de länderna betraktar vi oftast som progressiva. Det är det kriterium som vi har när det gäller att bedöma vad vi menar med ett progressivt land. Vi har inte i detalj utvecklat vår syn på vapenexporten i dag. Det kommer vi att göra när den kommande propositionen som skall komma föreligger. Då blir det också tillfälle att grundligare diskutera vår syn på vapenexporten. Jag diskuterade här i kammären 1971 beslutet då om svensk vapenexport. Vi hade en något annan uppfattning då, så till vida att vår ståndpunkt i princip var att vi skulle ha en krigsmaterielindustri bara för att tillgodose Sveriges eget behov — någon export var vi egentligen inte alls för. Men jag tror att vi i dag när det gäller export är beredda att gå en bit — men inte alltför långt. Det får vi diskutera när propositionen föreligger. Jag står fast vid yrkandet om bifall till vår motion när det gäller sakfrågan, som det tyvärr inte blev så mycket diskussion kring i dag.

Herr talman! ”Det allmänna prisstoppet, som trädde i kraft den 17 september 1981, infördes som ett led i regeringens offensiv för att återställa balansen i den svenska ekonomin.” Att detta var ett citat kanske de flesta förstår. Så uttalar sig faktiskt regeringen i propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. Vad består nu den här plötsliga offensiven från regeringen av? Förutom av detta prisstopp, som vpk inte vänder sig emot i annat avseende än att vi anser att det bör gälla även under hela 1982, bestod den av en sänkning av momsen generellt på alla varor. Lyxvaror och nödvändighetsvaror har dragits över en kam. Den har också gällt ett förvarnande om ytterligare 12 miljarder kronor i besparingar, som till sin huvudsakliga del kommer att drabba de vanliga människorna, alltså dem som drabbas värst av inflationen. Det är nu dessa utsatta grupper som återigen skall misshandlas. Den offensiv som regeringen påstår sig anföra är dessutom något senkommen. Den förefaller vara ett yrvaket uppvaknande. Har det helt plötsligt gått upp för den borgerliga regeringen att dess handlande förorsakat modern tids rekordinflation i Sverige? Inflationen är ett av uttrycken för de djupnande kristendenserna i de kapitalistiska ekonomierna. Den återspeglar en skärpning av systemets motsättningar. Den är ett medel för storföretagen att angripa folkflertalets reella inkomster och åstadkomma en omfördelning av de ekonomiska tillgångarna till egen fördel och har sin grund bl.a. i den tilltagande monopoliseringen, i de växande spekulativa dragen i ekonomin, i en svällande improduktiv sektor och i hårdnande internationella motsättningar. Under hela tiden efter det andra världskriget har penningvärdet försämrats och den allmänna prisnivån stigit. Ännu under 1960-talet höll sig den årliga inflationstakten i Sverige till siffror kring 4 26. Under 1970-talets första hälft skedde däremot en markant ökning till i genomsnitt drygt 8 70 per år. Därefter har inflationen ytterligare skärpts. Enligt SPK, statens prisoch kartellnämnd, låg prisökningarna 1976 på 9,4 96, 1977 på 13 20, 1978 på 7,3 0, 1979 på 11,3 0 och 1980 på 13,4 90. I år kan de beräknas komma att uppgå till mellan 10 och 12 96. Det innebär att priserna i Sverige åren 1976-1981 stigit med ungefär 85 90. Kampen mot inflationen måste vara en central ekonomisk-politisk uppgift. Ett av instrumenten i denna kamp skulle prisregleringslagen kunna vara. Den socialdemokratiska regeringen förde på sin tid inte någon framgångsrik inflationspolitik. Men förhållandena har blivit värre sedan de borgerliga partierna tagit hand om regeringsposterna, Deras politik har ju varit ett oförblommerat stöd åt de krafter som skapar inflationstendenserna och som framför allt tjänar på dem. Detta visar alltså klart att regeringen inte fört någon inflationsbekämpande politik värd namnet. För att ytterligare belysa inflationens verkningar för de grupper i samhället som inte har större inkomster än att de går åt för att täcka kostnaderna för de nödvändigaste förnödenheterna kan följande siffror ur SPK:s mätningar vara av intresse. Priserna på de subventionerade baslivsmedlen, dvs. kött, fläsk, mjölk m.m., har under 1981 — i år alltså — ökat med inte mindre än 19,8 26 och boendekostnaden i en hyreslägenhet med 12,5 96. På bara ett år har dessa två för de stora breda folkgrupperna avgörande kostnader höjts med 35,3 96, dvs. med över en tredjedel. Är det detta som regeringen kallar för ”inflationsbekämpning”? När vänsterpartiet kommunisterna återigen reser kravet på prisstopp gör vi det därför att vi inte ställer samma förhoppning till regeringens handlingskraft som de borgerliga partierna och det socialdemokratiska partiet gör genom att låta regeringen avgöra om prisreglerande åtgärder skall vidtas eller inte. De gör detta genom att ansluta sig till regeringsförslaget att det är regeringen som bör utlösa eventuella prisregleringar. Vi i vpk har inte denna uppfattning och hyser inte heller samma förhoppning om den här regeringen. Därför kräver vi att prisregleringen skall gälla under hela 1982. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Vad frågan gäller är ju att riksdagen skall tillstyrka förslaget från regeringen om tillämpning av prisregleringslagen under ytterligare ett år i avvaktan på ett permanent förslag, som senare kommer att föreläggas riksdagen. Det här är sakfrågan, och det förslaget har heller inte vpk gått emot. Vad vpk däremot har yrkat i sin motion är att vi skall ytterligare förlänga prisstoppet att gälla under hela 1982. Det vore att låsa regeringens möjligheter att över huvud taget använda prisregleringslagen. Det är ju regeringens uppgift att använda den vid de tillfällen när så behövs för att eliminera en prisstegring som är obefogad ur allmän ekonomisk synpunkt. Utskottet har också enhälligt tillstyrkt den förlängning av lagen som regeringen har föreslagit samtidigt som utskottet har avstyrkt vpk-motionen — med hänvisning till att regeringen själv skall göra bedömningar i detta hänseende och sätta in prisstoppet när den anser det befogat. Riksdagen har ju även möjlighet att under löpande riksdagsår, vid de tillfällen då den ekonomiska politiken diskuteras, ta ställning till om lagen tillämpats på ett riktigt sätt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag försökte in i det sista, innan jag gick upp i mitt första anförande, att få veta vem som från utskottets sida skulle bemöta mitt inlägg. Det var nämligen inte förhandsanmält. När det nu visade sig att det var Rolf Rämgård kan jag inte låta bli att plocka fram ett litet papper som jag använde i debatten här för en vecka sedan, då vi diskuterade andra ekonomiska frågor. Vid det tillfället talade Rolf Rämgård om prisklausulen och tyckte att man måste vara återhållsam för att inte den skall utlösas. Det stämmer inte med det som Rolf Rämgård anför i dag. Om något vore dämpande — så att prisklausulen inte löses ut — vore det väl att bestämma att prisstoppet skall gälla under hela 1982. Det förefaller mig som om Rolf Rämgård här talar med dubbel tunga. Ena gången säger han att vi måste jobba för att inte prisklausulen skall lösas ut, men nästa gång säger han att vi måste släppa detta fritt och låta regeringen få möjlighet att verka. Vi får inte låsa regeringen, säger han. Men vi har sett hur regeringen har verkat. Jag har redovisat att priserna på bostäder och nödvändighetsvaror har ökat med mer än en tredjedel under det här året. Jag vet inte om Rolf Rämgård tycker att det är speciellt bra. Jag tycker inte att regeringen har fört en ekonomisk politik som har varit offensiv i den meningen att den hjälpt till att hålla prisökningarna nere. Den kan möjligen sägas vara offensiv när det gäller att höja priserna. Den har alltså inte på något vis varit antiinflatorisk. Jag har också dristat mig att titta litet på vad som har sagts tidigare i den här debatten — frågan är, som väl de flesta känner till, ingalunda ny. Förra året hördes från regeringens företrädare här i kammaren ungefär samma tongångar som Rolf Rämgård anslog under den ekonomiska debatten häromdagen. Då sade man att inflationen måste vi bekämpa genom att försöka hålla kostnaderna nere. Sedan gav man exempel på vilka omständigheter som låg till grund för inflationen, och det var framför allt avtalsuppgörelserna! Vad man ytterligare skulle kunna göra för att hålla inflationen nere var bl.a. att spara energi och slå vakt om indexregleringen av skatterna. Vad är det då som har hänt sedan dess? De lönearbetande här i landet har fått en reallöneminskning på 7,5 Zo, samtidigt som regeringen skall ha vidtagit dessa offensiva, antiinflatoriska åtgärder och samtidigt som vi haft en rekordinflation, som drabbat just de lönearbetande värst! Vad regeringen och Rolf Rämgård önskar motarbeta inflationen med är då tydligt och klart. Det sades också den gången, låt vara att det inte skedde i klara ordalag utan litet omskrivet: Skall vi minska inflationen måste vi höja arbetslösheten. Men inte heller med den metoden har man lyckats minska inflationen! Samtidigt som inflationen stigit har regeringen medverkat till en mycket kraftig höjning av arbetslösheten här i landet. Från vpk:s sida kan vi inte hysa förhoppningar om att den här regeringen kommer att bedriva någon form av antiinflatorisk politik. Vi beklagar att socialdemokraterna har sådana förhoppningar på regeringen — de borde förstå bättre. Vi vill därför ha beslut fattat här i riksdagen om att prisregleringen skall gälla hela 1982 — vi vill inte överlåta den saken åt regeringen.